Herr talman! Jag skulle vilja ställa frågan vad som är viktigt när det gäller försörjningen av varor och tjänster. Enligt min mening är det för det första att varor och tjänster över huvud taget finns att tillgå när man vill och behöver ha dem, för det andra att man har ekonomiska möjligheter att tillfredsställa sin önskan, för det tredje att man kan välja mellan olika sorter samt för det fjärde att kvaliteten är den utlovade. På varumarknaden och inom det som vi har vant oss vid att kalla den privata tjänstesektorn fungerar detta relativt väl. När det gäller den sociala sektorn fungerar det mindre väl. Det enda riktiga perspektivet när funktionerna skall värdesättas är konsumenternas perspektiv, vårdtagarnas, omsorgstagarnas eller, om man så vill, medborgarnas perspektiv. Vi har kunnat ta del av flera sådana utvärderingar, och dessa säger säger entydigt att man är mest nöjd med den privata sektorn och minst nöjd med den offentliga. Varför skall det egentligen behöva fungera mindre väl inom den offentliga sektorn, när den är så hårt styrd och när vi politiker och våra tjänstemän så hårt satsar på att alla skall kunna få en god omsorg, vård och utbildning? Är det möjligen systemet det är fel på? Är det så att de människor som arbetar inom offentlig sektor skulle vara sämre? Det tror jag inte ett ögonblick på. Hos dessa människor finns mycket av engagemang och professionalism. Vi får nu dagligen exempel på hur planekonomierna inte förmår att tillfredsställa de mest grundläggande behoven hos medborgarna. Skulle vi kunna lära oss någonting av dessa misslyckanden? Skulle vi kunna tänka oss att få en mindre affekterad debatt om de medel vi vill använda för att säkerställa grundläggande behov hos befolkningen också vad gäller omsorg och vård? Professor Assar Lindbeck skrev för ett tag sedan en artikel i Dagens Nyheter, där han kritiskt granskade den socialdemokratiska 90-talsgruppens rapport. I rapporten görs, skriver han, vissa bugningar för marknadsekonomin som princip. Bl.a. sägs att marknadshushållning är ”ett smidigt sätt att anpassa produktionen till konsumenternas önskemål och till den tekniska utvecklingen”. Marknadshushållning anses mot den bakgrunden vara ”ett bra sätt att organisera hela det spektrum av produktionen som inte handlar om direkt fundamentala behov”.

Den svenska modellen producerar mycket som är bra, men det räcker inte. Det är inget argument för dem som drabbas. Se på din granne, som får vård och omsorg, och var glad! Detta är inget tillrop som någon skall behöva nöja sig med. Jag har under årens lopp besökt mängder av privata alternativ inom barnomsorg, rehabilitering, sjukvård, äldreomsorg, osv. Jag har sett exempel på ökad kvalitet, billigare och effektivare verksamhet, alternativa behandlingsmetoder, stimulerad och engagerad personal. Men visst kan det också förekomma misslyckanden, och framför allt kommer det att bli mer vanligt om de privata alternativen blir allt fler. Men jag är ändå alldeles övertygad om att kvalitet, effektivitet, arbetsglädje och löner, behandlingsmetoder, pedagogik och valfrihet i genomsnitt skulle bli bättre om vi släppte loss mer. Hur bemöts vi då av socialdemokrater när vi beskriver dessa exempel ur levande livet? Jo, med anklagelser om att vår vilja är att försämra för människorna, speciellt för de svaga grupperna. Vi bemöts med ifrågasättande av om vi har sett vad vi har sett, med lögnaktiga beskrivningar av de olika projekten, med ifrågasättande av de privata producenternas motiv. Och socialdemokraterna flyr till en debatt om hur det är i England och USA eller hur det var på 30-talet. Nästan aldrig får vi en diskussion i sak. Vi har nu i Sverige under en lång tid prövat den planekonomiska modellen. Resultatet av den tillfredsställer varken oss politiker eller våra medborgare. Vi har en flykt från politiska förtroendeuppdrag av sällan skådad omfattning mitt under valperioderna. Vi ser hur väljarna flyr från politiken. Vi politiker förmår inte att administrera alla de delar och detaljer i den offentliga tjänsteproduktionen som vi har tagit på oss. Och vilka är det som drabbas främst? Jo, det är just de svagaste, de som inte kan slå näven i bordet och argumentera sig fram inom monopolen. Vad skall vi då göra? Vi skall släppa loss skaparkraften hos människorna. Det kan ske genom privata alternativ med samma ekonomiska villkor som de offentliga, där företagare och anställda kan lägga upp verksamheten efter eget huvud. Det kan också ske genom en kraftig avpolitisering av den offentligt producerade vården och omsorgen, genom ett maktövertagande med ett eget resultatansvar för de anställda. Barnomsorgen och familjepolitiken är exempel på hur fyrkantigt socialdemokraterna handlar. De säger nej till föräldrakooperativ, nej till Uppsalamodell, nej till personalkooperativ. I åratal har vi häcklat, jagat, vädjat till och hotat socialdemokratiska statsråd och riksdagsledamöter. Till slut har de tvingats på fall, och de har fallit till föga. Föräldrakooperativ får numera likvärdiga statsbidrag. Och om man får tro Bengt Lindqvist kommer också personalkooperativ att få det så småningom. Uppsalamodellen används nu av socialdemokrater ute i kommunerna, men något statsbidrag har vi ännu inte sett till. Jag har under årens lopp utgått från att socialdemokraterna har trott på alla de smutsiga argument och de nedsättande omdömen som har använts om dessa alternativ och om de människor som arbetar där. Därför förvånar det att socialdemokraterna trots allt till slut släpper efter. Har man av några slags politiska skäl för att slippa debatten nu släppt fram någonting man egentligen inte tror på, eller har man insett att man har haft fel? Men skallet fortsätter mot andra privata alternativ. Skall vi tro på de buskargument mot dessa alternativ som socialdemokraterna nu framför? Eller kommer socialdemokraterna så småningom att också här tvingas att ge efter? Målet full behovstäckning inom barnomsorgen år 1991 kommer inte att uppfyllas. Socialdemokraterna har där sig själva att skylla. Man har avvisat de människor som skulle vilja hjälpa till, och man fortsätter också att göra det. Men det räcker inte med detta. Socialdemokraterna avvisar, och motarbetar på sina håll, även alternativ inom offentlig sektor som är billigare, bättre, och kräver mindre personal. Bengt Lindqvist har här i debatten ställt sig bakom sådana aktioner från socialdemokraterna ute i kommunerna. Jag vill avslutningsvis ställa fem frågor till Bengt Lindqvist. För det första: Är statsrådet nöjd med situationen inom barnomsorgen? För det andra: Skall de som inte får plats nöja sig med att så många andra fått plats inom barnomsorgen? För det tredje: Skall vi nu tro på de nedsättande argument som används mot de alternativ som ännu inte har fått statsbidrag? För det fjärde: Varför tillåts inte alla som vill avhjälpa bristerna inom barnomsorgen att hjälpa till med problemlösningen? För det femte: Är inte föräldrarna i Sverige vuxna nog att själva avgöra vilken barnomsorg som är bra för deras barn?

Herr talman! Det sägs ibland, inte minst av socialdemokratiska debattörer, att vi i Sverige har ett av världens bästa trygghetssystem för våra barnfamiljer. Bo Holmberg sade något i den stilen tidigare i dag. Det är säkert ett riktigt påstående generellt sett om man inte i bedömningen lägger in begrepp som rättvisa och valfrihet. För gör man det får man en annan bild. För att tillhöra vinnarna bland svenska barnfamiljer skall man helst nöja sig med att skaffa sig två barn. Man bör bo i tätort i en någorlunda stor kommun, arbeta heltid, vara välavlönad och ha plats för barnen i den kommunala barnomsorgen. Och framför allt — man måste hålla till godo med de former av kommunal barnomsorg som så gott som uteslutande är det som erbjuds. Har man flera barn, bor i glesbygd, i en mindre kommun eller i något av storstadsområdena, är lågavlönad och saknar barnomsorgsplats eller t.ex. är anställd som dagbarnvårdare — ja, då tillhör man förlorarna. Vill man dessutom själv bestämma hur barnomsorgen för de egna barnen skall se ut får man inte särskilt många maskor kvar i trygghetsnätet att hänga sig fast i.

Bor man inom ett storstadsområde med långa restider till och från arbetet, kanske man inte anser det möjligt att arbeta heltid eftersom barnen i så fall får vistas på daghemmet i uppemot 10 å 12 timmar per dag. Minskar man då sin arbetstid förlorar man både inkomst och del av barnomsorgsförmånen. Till yttermera visso kommer skatteomläggningen att föra med sig ökade reskostnader, till nackdel för den som vill arbeta deltid. Är man kommunalt anställd dagbarnvårdare har man enligt statsrådet Lindqvist inte rätt till barnomsorg för sina egna barn trots att man bevisligen förvärvsarbetar. I varje fall utgår det inga statsbidrag till detta om barnen är inskrivna i det egna familjedaghemmet. I så fall får man lov att byta barn med någon annan dagbarnvårdare. Då går det bra. Om man arbetar på ett daghem har man inte bara rätt till barnomsorg utan får också lön för att vårda sina egna barn om de är inskrivna på det daghem där man arbetar. I det socialdemokratiska samhället värdesätts arbete med att vårda små barn mer om man är välutbildad och har ett välbetalt förvärvsarbete, oavsett yrke. Genom föräldraförsäkringen kan man då i 15 månader få upp till 549 kr. per dag. Är man fortfarande studerande, eller har man av annat skäl haft låg eller ingen inkomst, värderas samma vårdarbete till 60 kr. per dag, dvs. med ca 180 000 kr. mindre per år räknat i förhållande till höginkomsttagaren. Är det fråga om en välanpassad barnfamilj som tacksamt tar emot de kollektiva barnomsorgslösningar som den politiska majoriteten anser att man skall ha, kan man få välja mellan två typer av kommunalt driven barnomsorg — kommunala dagis eller kommunala familjedaghem. Visserligen har chansen att få ett familjedaghem minskat med tiden, eftersom den politiska majoriteten tycker att barnfamiljerna inte skall ha sådana. För att socialdemokraterna om möjligt skall undvika kritik som är svår att värja sig emot har för all del ett och annat föräldradrivet eller föreningsdrivet daghem släppts fram här och var. Ofta dock med sämre ekonomiska villkor. För de barnfamiljer som inte förstår sitt eget bästa och skulle kunna tänka sig ett privat drivet daghem i stället för att t.ex. stå i barnomsorgskö finns ingen valfrihet. Det får inte finnas privata vinstintressen i barnomsorgen, säger man från socialdemokratisk sida. Det måste vara kvaliteten som styr, menar man. Birgit Friggebo var inne på denna fråga för en stund sedan. Jag ställer frågan igen. Vad finns det som säger att det som tillhandahålls i privat regi är av sämre kvalitet? Hur kan man i så fall tillåta att privata företag förser oss med sådana viktiga ting som mat och bostad? Hur kan man över huvud taget tillåta privat näringsverksamhet i sådana fall? Samhällets samlade ekonomiska insatser för barnomsorgen börjar nu närma sig 30 miljarder kronor per år. Det kommer enligt SCB att 1991 finnas ungefär 760 000 barn i landet i åldern 0-6 år. Av dessa kommer ca 160 000 att vara under ett och ett halvt år. Enligt socialdepartementet, och enligt ett besked som tidigare lämnats i kammaren av Bengt Lindqvist, fanns det 357 000 barn i barnomsorgen år 1989. För att nå målet/löftet om fullt utbyggd barnomsorg i början eller slutet av 1991, vilket det nu skall vara, kommer det enligt departementet att behövas ca 430 000 platser. Det finns med andra ord ett utbyggnadsbehov av 73 000 platser. För det första är det mycket tveksamt om denna beräkning är riktig. Kommunförbundet har i varje fall tidigare redovisat andra bedömningar. Dessutom vet vi som varit med några år att efterfrågan på barnomsorg har ökat i takt med utbyggnaden. Skälet till detta är helt enkelt att inget annat alternativ erbjuds barnfamiljerna och att allt färre barnfamiljer kan klara sig att leva på en förvärvsinkomst. För det andra är det minst lika tveksamt om kommunerna kommer att klara utbyggnaden. För även om de flesta av kommunerna förra året bedömde sig klara kravet, var det innan det stod klart för dem att löneavtalen skulle kosta dem minst en krona mer av deras utdebitering än de hade beräknat. Redan när man gav enkätsvaren påpekade man dessutom att en förutsättning bl.a. var att man kunde rekrytera personal. Även på den punkten finns det nu stor tveksamhet. Oavsett om målet fullt utbyggd barnomsorg kan nås i tid eller inte kommer det, när man väl är där, fortfarande att finnas 200 000-300 000 barn som inte får någon del av de stora resurser som satsas på barnomsorgen mer än möjligen ett och annat besök på den öppna förskolan. Med andra ord: Medan stat och kommun tillsammans betalar minst 50 000 kr. per barn och år för varje barn i barnomsorgen, får de barn som står utanför i praktiken ingenting. Herr talman! Är det inte snart dags för socialdemokraterna att bryta upp från sin dogmatiska inställning till barnfamiljerna och barnomsorgen och släppa in litet perestrojka och glasnost under perukstockarna. — Släpp fram privat och annan alternativ barnomsorg på samma villkor som den kommunala. — Låt all barnomsorg som uppfyller de kvalitetskrav som föräldrar och samhälle har rätt att ställa få samma förutsättningar. — Sluta att diskriminera dagbarnvårdarna och deras barn och ändra den krystade statsbidragsregel som hindrar dem från att ha sina barn inskrivna i sina egna familjedaghem. Låt föräldrarna ta sitt föräldraansvar och ge dem rättvisa förutsättningar att själva välja det de anser vara bäst för sina egna barn och sin egen familj. Är det inte snart dags att myndigförklara svenska föräldrar? Med centerns familjepolitik ges barnfamiljerna denna rättvisa och valfrihet samtidigt som de får den sociala och ekonomiska tryggheten. Herr talman! Jag vill slutligen yrka bifall till samtliga de reservationer som centern står bakom i utskottsbetänkandet.
Herr talman! När det gäller familjepolitiken är en av de viktigaste frågorna en väl fungerande barnomsorg. Det är den som är förutsättningen för att familjer skall kunna kombinera föräldraskap och arbetsliv. Mitt inlägg skulle kunna handla om motioner väckta av vpk och reservationer av vpk i barnomsorgsfrågor under en rad av år. Vi har länge kunnat konstatera att den förda politiken kommer att leda fram till den situation som vi har i dag. Men det är inte lönt att gråta över spilld mjölk. Jag kommer som vanligt att i bästa vpk-anda försöka blicka framåt och hitta lösningar. Det behövs omprövningar och nytänkande för att klara barnomsorgen i nuläget. Situationen är besvärlig men får inte ses som hopplös. Det är allmänt känt att kommunerna brottas med dålig ekonomi, samtidigt som man bl.a. skall klara en utbyggnad av barnomsorgen. Kommunerna måste få ökade statsbidrag för att kunna klara utbyggnaden av barnomsorgen. En svårighet för kommunerna är att göra kvantitativa, kvalitativa och ekonomiska överväganden samtidigt. Många kommuner klarar inte detta, utan misstag som gjorts i en kommun tenderar att upprepas i en annan. Det är t.ex. överinskrivningar i barnstugor, som sedan leder till personalbrist på grund av att personalen flyr från en ohållbar situation. En sociolog på fou-byrån Forskning och utveckling visar i en rapport att den personal som stannar och den personal som slutar sitt arbete inom barnomsorgen tycker ganska lika om arbetet. Det bästa med arbetet är barnen och kollegorna, det sämsta är brist på vikarier, dåliga löner och dålig kontakt med chefer och politiker. I hela landet stötte forskarna på en bitterhet mot kommunala beslutsfattare. Bitterheten var lika vare sig det rörde sig om en stor eller en liten kommun. Personalen upplevde att politiker och administratörer struntade i hur barnen hade det. De kände sig överkörda, och de kände sig inte uppskattade. Ja, många ansåg sig direkt motarbetade. Att arbeta upp kanaler för att utveckla en dialog, för att utveckla ett slags ”rådslag” i kommunerna är nödvändigt i nuläget. Det gäller då ett ”rådslag” där alla intressenter — med intressenter avser jag även föräldrar — är representerade. Politiker och administratörer måste inse att de själva inte behärskar hela fältet utan att det behövs ett samarbete utan prestige där alla kan komma till tals, där allas kunskaper utnyttjas, där besluten är förankrade hos personal och föräldrar och där ingen känner sig överkörd. Rationaliseringar och omorganisationer har då en chans att bli bra och genomförbara. I en annan nyligen gjord undersökning bland landets föreståndare för dagoch fritidshem framgick det klart att högre lön och fortbildning var det som man krävde för att stanna kvar i arbetet. Det är faktiskt en skandal att ännu fyra år efter det att det särskilda statsbidraget för fortbildning av personal infördes, fortfarande finns så många kommuner som inte har förstått att bidraget skall användas till fortbildning. Personalbristen är i dag det största hotet mot barnomsorgen, både mot befintlig barnomsorg och mot utbyggnaden. Hotet blir inte mindre eller annorlunda om barnomsorgen privatiseras. Det som kan bli annorlunda är att en privatisering kan medföra att vi får A-, B och C-daghem. Det är glädjande att antalet utbildningsplatser till förskollärarutbildningen ökar. Men det räcker inte. Personalen behövs nu. Därför måste regeringen och utbildningsinstanser undersöka om man under en övergångsperiod skulle kunna kombinera utbildning och arbete. Det kanske också skulle locka fler till utbildningen, eftersom många är ovilliga att skuldsätta sig. Att inte satsa på barnomsorg är detsamma som ett Ebberöds bank. Kommun, stat och landsting förlorar skatteinkomster och riskerar ökade utgifter i form av bl.a. socialbidrag och höjda bostadsbidrag. Arbetsgivaravgiften är också den inkomst som staten får enbart genom att människor vistas ute i arbetslivet. Det blir kanske inte dyrare för stat och kommun med en privatiserad barnomsorg, men merkostnaden kommer främst att drabba föräldrarna, dvs. småbarnsföräldrar som redan i dag har den mest ansträngda ekonomin. Herr talman! Den utvecklingen måste vi till varje pris undvika. Senast vi debatterade barnomsorg här i kammaren meddelade Bengt Lindqvist att man, för att kunna vidta riktade åtgärder till berörda kommuner, ämnade tillsätta en kommitté med uppgift att undersöka vilka kommuner som inte kommer att klara utbyggnadsmålet, och i så fall varför. Jag vill fråga statsrådet: Är kommittén tillsatt? Har den börjat arbeta? Har den kommit fram till några förslag till åtgärder? Vilka åtgärder kan regeringen tänka sig? Vpk föreslår att statsbidragen ökas, att kommunerna får råd och hjälp för att demokratisera barnomsorgen samt att undersökningar görs om vilka möjligheter det finns att under en övergångsperiod ha varvad utbildning. Därmed yrkar jag bifall till alla vpk:s reservationer som är fogade till detta betänkande.

Herr talman! Jag förmodar att Berith Eriksson aldrig riktigt har satt sig in i hur marknadsekonomi fungerar. I så fall skulle hon förstå att detta med personalbrist och personalfrågor har en viss förmåga att reglera sig självt i ett sådant system. Det må vara att det skulle vara svårare, eller lika svårt, att klara det utbildningsbehov som för närvarande finns, även om man skulle gå över till privata alternativ. Möjligheterna blir inte heller mindre genom att man anvisar privata alternativ. Jag vill ställa en viktig fråga till Berith Eriksson för att hon skall få tillfälle att utveckla sitt resonemang. Vad menar Berith Eriksson med att privata alternativ inom barnomsorgen skulle utveckla A-, B och C-daghem? Vad är detta för typ av daghem? Hur ser de ut? Var finns det på det privata näringslivets område i andra sammanhang liknande fall som det går att relatera till?

Herr talman! Ja, om man godtar de borgerliga partiernas beskrivning av en bra barnomsorg, att den skulle bli bättre om den privatiserades och att det inte skulle råda någon personalbrist. Vilken nedvärdering av personalen på de kommunala barnstugorna blir det i förlängningen? Vem skall betala vinstdelen i barnomsorgen i det privata alternativet? Anser debattörerna att det pågår ett så stort slöseri ute i barnstugorna i dag, att det inte skulle inverka på kvaliteten om man gör neddragningar? Vad skall man dra ner på, lokalerna, personalen, maten eller förbrukningsmaterialet? Vad är det som skulle göra de privata alternativen billigare och bättre? Era inlägg innehåller bara en massa ord som inte alls har med verkligheten att göra. När det gäller A-, B och C-daghem kan man utan vidare utgå ifrån att om man med privata alternativ skall ha samma kvalitet som man i dag har inom den kommunala barnomsorgen med utbildad personal, kan privata alternativ inte bli billigare. Om man vill göra verksamheten billigare, måste man dra ner på något av det som jag tidigare nämnde. Då är vi genast nere på lägre kvalitetsnivå när det gäller barnomsorgen. Med ett privat alternativ — om man ser på hur det annars fungerar på den privata marknaden — får man köpa sig kvalitet. Skall man köpa bättre pedagogik får man betala mera, och detsamma gäller det omvända förhållandet. Skall man ha sina barn på ett privat daghem i tio timmar eller i fem timmar? Förmodligen är det överväganden av denna typ som föräldrarna måste göra om de utnyttjar den privata barnomsorgen.

Herr talman! Jag tror inte att det finns någon i de icke-socialistiska partierna i denna kammare som någon gång har sagt att man har för avsikt att göra avkall på kvalitetskraven i barnomsorgen. Det är ingen som någonsin har sagt att man tänker tumma på de kvalitetskrav som vi i dag har och de kvalitetskrav som föräldrarna har rätt att ställa. I realiteten har frågan om privat verksamhets effektivitet ingenting med personalens insatser att göra. Det är systemet som sådant som förorsakar att stora delar av resurserna rinner vid sidan om och inte ger full effekt. Personalen gör en mycket fin och bra insats, men dess möjlighet att utveckla sitt arbete och att göra ännu bättre insatser genom att själv välja arbetsmetod skulle öka om man släppte fram alternativa former.
Herr talman! Jag förstår fortfarande inte vad det är som skulle göra privata alternativ billigare. Det finns egentligen inga hinder mot att utveckla olika pedagogiska former eller alternativa former inom den kommunala barnomsorgen. Det är det som vi har att arbeta med, inte att privatisera barnomsorgen. Det säger sig självt att om vinstdelen kommer med, tar ju den också resurser i anspråk.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.

Herr talman! Eva Adamsdotter är ensamstående mor med två barn. De har haft det ganska bra, Eva och hennes barn. Genom förtur i den kommunala kön har barnen haft dagisplats på ett tryggt och bra dagis med en fantastisk personal. Men nu är grabben stor, eller är han verkligen det? Ja, han skall i alla fall fylla sju år och börja skolan. Då får han inte längre vara kvar på dagis, utan då skall han gå på fritis. Problemet är bara att det inte finns någon fritidsplats i kommunen där de bor. Vad gör Eva då? Ja, har Eva något val? Nej, det har hon inte, för det som vid närmare eftertanke syns vara det enda rätta, att stanna hemma med sina barn, är i dag en omöjlighet. Eva tvingas väcka sonen när hon åker i väg för att lämna lillasyster på dagis. Sedan får grabben klara sig själv till skolan. Efter skolan traskar han hem till den tomma lägenheten för att under många ensamma timmar vänta på mamma och lillasyster. Ingen kan väl påstå att detta är en barnvänlig tillvaro, eller att detta barn får del av den pedagogiska stimulans som har diskuterats här, antingen i privat eller i kommunal form. Ändå är det många barn som dagligen får uppleva denna situation. Är det någon som frågar efter hur de mår? Hur skall dessa barn få del av kakan och få en chans till en god och rättvis skolstart? Vad gör vi för att planera ett samhälle som byggs för barnen? Regeringen utlovade i budgetpropositionen utbyggd föräldraledighet, men senast i går hörde jag att det var på de barnvänliga reformerna som finansministern såg möjlighet att spara. Här var det inget tal om besparingar på miljöstörande nedskitande utsläpp som bidrar till ökad konsumtion av sjukvård. Nej, skall det sparas i finansdepartementet får det bli barnen som släpper till sin andel! Vi har ju redan tidigare sett ett sådant beslut. Kravet på kortare arbetstid blev utbytt mot längre semester, och under den erbjuds vi dessutom — hör och häpna — att arbeta mot högre betalning. Ja, kanske vi rent av kan spara semestern och ta ut den när barnen vuxit upp. Vi är väl alla medvetna om att de som minst har råd med semester är barnfamiljerna. Framför mig ser jag hur man vid den kommande förstamajdemonstrationen går fram med banderoller där uppmaningen lyder: ”Arbeta mera!” Arbeta-mera-parollen passar också bra in i de propåer som kommit om att deltidsarbetena måste avskaffas. Det har dessutom blivit ett kvinnokrav att deltidsjobb skall bort. Vid en historisk granskning av hur kvinnorna har hanterats på arbetsmarknaden ser vi ganska snart att villkoren inte styrs av kvinnorna, utan av konjunkturerna. Man har alltid kalkylerat med kvinnor som arbetskraftsreserv. Är det ont om arbeten, är det så bra för barn och familj att kvinnan är hemma, men när industrin behöver henne, skall deltidsarbeten bort för ”kvinnans skull”. Då skall kvinnorna ut på heltidsjobb. I dag arbetar vi mer utanför hemmet än vad vi någonsin gjort. Historien upprepar sig. Vi har sett flyttlassen gå till industrin. Nu riskerar vi att hamna i den nya kvinnofällan EG, där flyttlassen rullar, männen gör karriär och kvinnor och barn blir förlorarna. Och barnen kommer alltid in sist i planeringen. Efter bilar, vägar och affärscentra skall det visst till en liten plätt också för barnen. Framtidens barnomsorg måste ge fler alternativ och möjligheter. I måndags presenterades en forskningsrapport om barnens situation. Docent Philip Hwang avlivar där myten om att daghemmen skulle vara bättre eller sämre än andra former av barntillsyn. I stället är det miljön och stämningen i familjen som är avgörande. Idealet är om familjen kan välja barnomsorg utifrån det egna barnets och familjens behov. Det behövs mer av informella lösningar, konstaterar Hwang i sin rapport. Det är många faktorer som avgör ett barns utveckling. Flera alternativ måste få blomma. Det som vi i miljöpartiet hävdat har vi nu fått vetenskapligt belägg för. Barnen och deras grundläggande trygghet måste sättas först. Vi måste skapa ett fungerande nätverk, där den informella sektorn får vara med. Vi har i dag ett samhälle som alltför mycket anpassat sig efter de vuxnas krav och intressen. Barn och ungdom åsidosätts alltför ofta och har svårt att hävda sig gentemot andra intressegrupper. Ett fungerande grannskap är oftast en förutsättning för att människors behov av gemenskap, skapande aktivitet, social förankring och identitet skall tillgodoses. Samhället måste utformas så att föräldrarna får mera tid att umgås med sina barn. Den informella sektorn måste stimuleras, inte motarbetas. Föräldrar måste få vara delaktiga i omsorgen om barnen och inte tvingas att släppa huvudansvaret för denna. Föräldrar kan inte ersättas av samhällets institutioner. De skall också ges möjlighet att välja tillsynsform för sina barn. Statens stöd till barnomsorg bör vara så konstruerat att kvalitetshöjande åtgärder och ett riktat utbud av alternativa barnomsorgsformer stimuleras. Kommunen bör stödja föräldrar som vill starta kooperativa daghem eller trefamiljssystem. De resurssvaga familjerna måste ges ytterligare stöd, så att omhändertagande av barn kan undvikas. Resurserna skall bl.a. . utgöras av kvalificerat familjeoch nätverksarbete. Socialtjänsten bör ha ansvaret för att familjerna får dessa resurser. Miljöpartiet förseslår också att alla arbetstagare skall ha rätt att sänka sin arbetstid, med motsvarande löneavdrag, till 30 eller 20 timmar per vecka. De föräldrar som väljer att vara hemma medan barnen är små får i dag en mycket liten del av samhällets stöd till den kommunala barnomsorgen. Miljöpartiet anser att detta är en stor orättvisa och kräver att föräldrar skall ha rätt att bli kommunala dagbarnvårdare även åt egna barn. Detta skall gälla både dem som i dag är dagbarnvårdare och dem som eventuellt vill stanna hemma och vårda bara det egna barnet. Statsbidrag bör utgå till dagbarnvårdare för eget barn på samma villkor som för kommunala dagbarnvårdare. Miljöpartiet de gröna föreslår att ett bastillägg ersätter nuvarande bostadsbidrag för barnfamiljer. Tanken är att öka valfriheten för människor att bosätta sig var de vill. I glesbygd kan bostadskostnaden vara liten, men å andra sidan kan transportbehovet vara betydligt större än i storstad. Självfallet måste det skapas resurser så att inga barn skall behöva lämnas ensamma. Det går lätt snett för barn och ungdomar som lämnats ensamma under sina viktigaste utvecklingsår, och de hamnar ofta på samhällets utsida. Detta förorsakar stora kostnader och mycket lidande, som vi bör försöka undvika.

Herr talman! Jag skall i det här anförandet något beröra de stora reformområdena inom socialtjänsten och familjepolitiken. Just inom de områdena har vi flera angelägna uppgifter framför oss. Jag tänker på det familjepolitiska stödet till familjer med små barn, föräldraförsäkring och barnomsorg. Jag tänker på att allt fler gamla människor behöver vård och stöd och på att vi måste skapa ett utrymme för att verkligen kunna ge det stödet, så att de kan få leva ett bra liv. Jag tänker också på de signaler som kommer från handikapputredningen om oacceptabla klyftor mellan människor med funktionshinder och andra människor i vårt samhälle. Allt det här ställer omfattande anspråk på samhällsekonomin, och då måste vi komma ihåg två saker: för det första att vi har en stark ekonomi, för det andra att det finns något så enkelt och vardagligt viktigt som solidaritet. Finns solidariteten i dag? Ja, man kan ha sina tvivel när man ser hur grupp efter grupp i samhället prioriterar plånboksfrågor och de egna ekonomiska intressena framför att solidariskt avsätta resurser och ta itu med de centrala sociala uppgifter som 90-talet kommer att ställa oss inför. När det gäller familjepolitiken och stödet till de små barnen och deras familjer vill jag hävda att vi i Sverige har ett system som är bättre än något annat system i världen och även att vi satsar mer resurser än man gör någon annanstans på att ge familjer med små barn stöd.

Det finns en allvarlig brist i det här systemet, och det är att det inte är fullt utbyggt. Vi har köer, och de olika delarna fungerar inte helt tillsammans. De problemen och bristerna måste vi bygga bort, och mycket av debatten inom det familjepolitiska området kommer att handla om hur vi skall undanröja kvarstående orättvisor. Barnomsorgen — som vi fattade ett historiskt beslut om 1985 innebärande en förskola för alla barn, vilket var ett beslut med höga kvalitetsambitioner som vi vill utsträcka till alla barn vars föräldrar vill att de skall få barnomsorgsplats — dras i dag med betydande problem. Skälet till att vi har dessa problem är delvis av ett slags glädjande natur: det föds i Sverige avsevärt fler barn än vad våra främsta befolkningsexperter förutsåg 1984/85 då beslutet fattades. Förvärvsfrekvensen bland mammor till små barn är högre 1989 än vad vi förutsåg att den skulle vara 1991. Föräldrarna framställer själva önskemål om fler daghemsplatser än vad vi förutsåg. Också detta har lett till ökat tryck på att bygga och utveckla barnomsorgen. Herr talman! För att illustrera svårigheten att prognosticera behovet vill jag nämna några siffror från januari månad i år — det gäller födelsetalen. Våra främsta befolkningsexperter utgick från att 1989 skulle bli det år som under lång tid skulle toppa, som man säger, antalet nyfödda. Det föddes 116 000 barn förra året. Lägsta antalet var 92 000 år 1983; det är en väldig ökning redan det. Nu ger januarisiffrorna vid handen att i januari 1990 föddes 8,5 Zo fler barn än som föddes i januari 1989. Om vi omsätter det i rikstal — vilket kan vara litet djärvt att göra, åtminstone bokstavligt — skulle 1990 innebära nytt rekord i antalet nyfödda barn; det kan bli 125 000 i stället för prognosticerade 110 000-111 000 för 1990. Dessa siffror visar att det är mycket svårt att förutse vad som kommer att ske, tvärtemot vad en del debattörer hävdat. En utbyggnad av föräldraförsäkringen till 18 månader är ett utomordentligt angeläget familjepolitiskt mål. Det är ett viktigt mål i sig, och jag vill hävda att föräldraförsäkringen som insats och verksamhet är överlägsen de alternativ som framförts från andra håll. Jag skall inte gå in närmare på den analysen; det har jag gjort så många gånger tidigare att jag tror alla känner till mina argument. Föräldraförsäkringen har också betydelse för utbyggnaden av barnomsorgen. Det vet alla, men jag vill påminna om att en utbyggnad av föräldraförsäkringen fullt ut innebär att trycket på barnomsorgen givetvis minskar i och med att föräldrar får möjlighet att vara hemma längre tid med de små barnen, vilket i sig är angeläget. Om vi inte bygger ut föräldraförsäkringen i detta ekonomiskt ansträngda läge, då klarar vi heller inte att fullfölja målet om full behovstäckning senast 1991. Det bör stå klart för alla. Det är med hänsyn till den ökade omfattningen på uppgiften som det blir på det sättet. Det som nu behövs för att undanröja de brister vi har i barnomsorgen brukar jag sammanfatta i tre nyckelord, nämligen pengar, personal och lokaler. Egentligen spelar det för uppnåendet av målet mycket liten roll vilka former vi väljer, dvs. det kvantitativa målet. Det behövs pengar, det behövs personal och det behövs lokaler därför att det som föräldrarna efterfrågar i första hand är plats i daghem — vem som än driver dessa. De borgerliga har i det sammanhanget lanserat sin modell inom familjepolitiken, och de pläderar för en lösning som innehåller två metoder. Den ena metoden är ett vårdnadsbidrag och den andra är en långtgående privatisering. Jag vill hävda att vårdnadsbidraget snarare ställer till det för utbyggnaden av barnomsorgen genom den kraftiga nedskärning av statsbidraget som skulle behövas för att finansiera vårdnadsbidraget och genom de kraftiga höjningar av avgifterna som förutsätts som en del av lösningen. Vad privatisering skulle kunna innebära i form av tillskott av personal och resurser har vi delade meningar om. Min uppfattning, efter att ha sysslat med dessa frågor ganska länge nu, är att vi endast marginellt kan tillföra barnomsorgen ytterligare personalresurser genom att öppna möjligheter för alternativ. Vi har ändå tyckt det vara viktigt att ge personalen möjligheter att öppna eget, och vi kommer med förslag till en sådan uppläggning. Jag vill också nämna att den arbetsgrupp som jag tidigare aviserat nu är under tillsättning. Vi arbetar med att få ihop själva kommittén, men också med att sätta samman sekrateriatet. Tanken är att gruppen skall göra en snabb, och jag hoppas kraftfull, genomgång av situationen kommun för kommun, i synnerhet beträffande problemkommunerna, för att få ett gott beslutsunderlag för vilka åtgärder som ytterligare behövs för att vi skall nå målet full behovstäckning. Vi har också i budgetpropositionen framlagt förslag om utökad utbildningskapacitet, och vi har också aviserat att vi i kompletteringspropositionen skall fördubbla denna kapacitet. Några ord om äldreomsorgen. De förslag som äldredelegationen lade fram har varit ute på en omfattande remiss. Man kan säga att det för vissa av förslagen finns mycket kraftigt stöd. Med hänvisning till remissopinionen kan man hävda att det går att genomföra dem. Andra förslag är mer kontroversiella, men sammantaget innebär äldredelegationens förslag möjligheter att mer effektivt arbeta med två olika typer av problem. Den ena typen är att få personalen att samverka bättre med den gemensamma uppgiften att ge en bra och fungerande äldreomsorg. Den andra är att i mycket snabbare takt få fram de boendealternativ som vi alla vet behövs. Jag hoppas därför, med hänvisning till betydelsen av en förändring av äldreomsorgens uppgiftsfördelning, att vi skall mäkta med att lägga fram de förslag som vi aviserat och vars ikraftträdande vi tänker oss till den 1 januari 1992. Herr talman! Slutligen några ord om handikappområdet. Den kartläggning av situationen när det gäller människor med omfattande funktionshinder som handikapputredningen nyligen har publicerat är ett viktigt dokument om sakernas tillstånd. Det finns stora klyftor, oacceptabla sådana, mellan människor med funktionshinder och andra människor i vårt samhälle. Jag vill vädja till övriga partier att i utredningen och kring utredningen nu göra ett ambitiöst och samlande arbete, som gör det möjligt för oss att när slutbetänkandet så småningom kommer — det är meningen att det skall komma i slutet av 1990 — ta några viktiga steg framåt på handikappområdet. Får jag också till sist påminna om att jag häromdagen aviserade att den av riksdagen beställda åtgärden att häva nolldirektiven vad gäller finansieringsanvisningen nu kommer att genomföras.

Herr talman! Bengt Lindqvist säger att en fullt utbyggd föräldraförsäkring skulle ge alla människor med små barn möjlighet att stanna hemma. Det är faktiskt inte sant. I föräldraförsäkringen finns det nämligen stora orättvisor inbyggda. Om människor fullt ut skall ha nytta av föräldraförsäkringen skall de vara höginkomsttagare, och de skall dessutom ha haft den höga inkomsten under åtta månader innan barnet föds. Det vill till en enorm planering för att människor skall kunna dra nytta av detta. Och de som inte klarar denna planering och de som är arbetslösa, studerande, osv. får ju bara 60 kr. per dag. Därför har inte alla småbarnsföräldrar i alla situationer möjlighet att stanna hemma. Det är bara en del som är hjälpta av detta. Vi moderater har sagt nej till utbyggnad av föräldraförsäkringen, eftersom orättvisorna förstärks i och med denna utbyggnad. När de tänkta 18 månaderna inom föräldraförsäkringen har tagits ut kvarstår de orättvisor som vi har tagit upp i våra olika anföranden, dvs. att den som står först i kön till barnomsorg får den stora delen av det allmännas medel, medan andra får noll och ingenting. Jag kunde inte höra att det i statsrådets anförande sades något om att det skulle skapas någon större rättvisa när det gäller statsbidragen till de olika barnomsorgsformerna. Fortfarande säger statsrådet nej till alla privata alternativ. Det är symtomatiskt för en planekonomi att man inte har förutsett att det skulle födas så många barn och att man därför inte kan lova att det skall finnas barnomsorg till alla. Men så blir det i en planekonomi. Det som händer stämmer inte alltid med de upprättade planerna. Men om man i stället hade låtit stödet gå till barnet, som vi har föreslagit genom införande av ett vårdnadsbidrag, hade denna situation inte uppstått. Då hade det funnits möjligheter, eftersom stödet följer barnet. Då kan man inte skylla på att utvecklingen inte stämmer med planeringen. Sedan säger Bengt Lindqvist att vårdnadsbidraget ställer till det. Ja, men vem ställer vårdnadsbidraget till det för? Jo, det ställer till det för socialdemokratiska politiker. Plötsligt är det nämligen föräldrarna som får pengar i sin hand genom att statsbidraget skall gå direkt till barnet. Då bestämmer föräldrarna vilken barnomsorg de vill ha. Det är klart att man då ställer till det, eftersom det kan finnas bra många som inte väljer den kommunala barnomsorgen utan väljer andra alternativ i stället.
Herr talman! Att det föds fler barn är ingen godtagbar ursäkt för att personalen flyr från barnomsorgen i dag och för att kommunerna inte satsar och inte har satsat på barnomsorg. Det finns fortfarande kommuner som inte prioriterar barnomsorg, utan de skär ned denna budgetpost även i år. Att det föds fler barn är inte heller någon ursäkt för att man drog ned antalet utbildningsplatser samtidigt som beslutet om full behovstäckning fattades. Svenska facklärarförbundet uttalade redan 1985 att detta skulle leda till personalbrist då beslutet om den fulla behovstäckningen skall förverkligas. Kopplingen mellan föräldraförsäkringen och barnomsorgen har flera kommuner redan gjort. I en del kommuner, t.ex. i Gävle, har man redan gått så långt att man har fattat beslut om att barnen fr.o.m. nästa år inte får någon plats i barnomsorgen förrän de är 18 månader. Det innebär att det så att säga kommer att fattas tre månader för föräldrarna. Man får väl hoppas att kommunerna river upp ett sådant beslut. Jag undrar om kommunerna kommer att få mer pengar? Jag fick inget svar på den frågan, men det vill jag gärna ha.
Herr talman! Det råder en viss osäkerhet beträffande den aviserade propositionen på grundval av äldredelegationens förslag. Det är många som gärna vill ha besked. Det är inte bara allmänheten och de anställda som är berörda som uttrycker en viss oro över denna osäkerhet utan det är också många landstingsoch kommunpolitiker. När jag nu lyssnade till statsrådet Lindqvist använde han formuleringen att man skall se om man mäktar med att lägga fram något förslag som kan träda i kraft den 1 januari 1992. Jag känner igen denna osäkerhet. Därför vill jag ställa en konkret fråga till statsrådet Lindqvist. Kan vi här i riksdagen utgå från att det läggs fram en proposition i maj, som det var tänkt? Kan statsrådet mer bestämt säga när denna proposition kommer att läggas fram av regeringen? Jag tror att det vore väldigt bra om vi fick klara besked så att vi vet vad vi har att räkna med.
Herr talman! Bengt Lindqvist började med att säga att en stark ekonomi är en förutsättning för att vi skall kunna klara vård och omsorg på ett bra sätt. Jag håller helt med honom om det. Det vore därför bra om Bengt Lindqvist tog med sig ett besked tillbaka till Allan Larsson om att han tar itu med den frågan. Det har ju inte hänt något under hela våren när det gäller att sanera svensk ekonomi. Bengt Lindqvist beklagade att solidariteten i samhället hade minskat och att grupp efter grupp bara vill tillfredsställa sina egna privata konsumtionsönskemål. Jag tycker att socialdemokraterna bidrar till det litet grand. Socialdemokraterna röstar gång efter annan ned folkpartiets förslag när det gäller pengar till omsorg och vård till den grupp som vi kallar det glömda Sverige. Det är den mest utsatt gruppen i samhället. Bengt Lindqvist sade att de gamla behöver vård och stöd och att det finns bekymmer i fråga om detta. Jag håller med om det. Detta gäller inte minst inom hemtjänsten. Jag hörde att Bengt Lindqvist i radion häromdagen kommenterade något som heter STIL-projektet. Det går ut på att handikappade ungdomar får tilldelning av pengar för att sedan själva anställa hemsamariter, och de behöver inte förlita sig på hemtjänsten. Jag skulle vilja be Bengt Lindqvist kommentera det som han då sade, såsom jag uppfattade det, nämligen att detta projekt i och för sig var bra men att man skulle klara av problemen genom att anskaffa hemsamariter och genom att ge de gamla möjligheter att själva få makten inom den befintliga hemtjänsten. Det här är i så fall ytterligare ett exempel på att socialdemokraterna avvisar förnyelse inom den offentliga sektorn som innebär att vårdtagarna får en större valfrihet och större makt själva. Bengt Lindqvist beklagade att det finns köer inom barnomsorgen och sade att det är det som är problemet. Han sade sedan att det som behövs är pengar, personal och lokaler. Det är det gamla vanliga surret från socialdemokraterna om att det bara är produktionsresurserna som man skall diskutera. Sedan glömmer de bort behovet av stimulans för dem som vill hjälpa till att få bort problemen. Men det finns inga som är så bra på att söka upp otillfredsställda behov som enskilda företag, om de också får göra vinst på sin verksamhet. Varför avvisar socialdemokraterna dem som står i startgroparna och vill hjälpa till att lösa detta problem och som själva anskaffar personal och lokaler, under förutsättning att de får samma villkor när det gäller pengar som den offentliga barnomsorgen? Personalen flyr från barnomsorgen. Men de som arbetar inom barnomsorgen vill ha roligt på jobbet, högre löner och bättre arbetsförhållanden. Och detta kan tillfredsställas på den privata sidan.
Herr talman! Statsrådet Lindqvist tycker sig märka att solidariteten i samhället har minskat, och han beklagar det. Men kan inte detta, Bengt Lindqvist, bero på att människor inte är beredda att i alla lägen dra på sig den uniform som socialdemokraterna erbjuder och att de därför i stället väljer andra vägar, eftersom de inte känner sig solidariska med systemet? Typiskt nog nämnde Bengt Lindqvist t.ex. inte något i detta sammanhang om vad han skulle vilja göra för de 200 000-300 000 barn och deras familjer som även efter en utbyggnad av barnomsorgen kommer att stå utanför systemet. Hur skall solidariteten visas mot denna grupp? På vad sätt får de del av den solidaritet som Bengt Lindqvist vet att människor skall visas? Är det så märkligt att solidariteten minskar när man märker att man inte på ett rättvist sätt får del av samhällets resurser? Det var, herr talman, ett intressant resonemang som statsrådet förde när det gäller föräldraförsäkringen kontra vårdnadsbidrag. Han säger att föräldraförsäkringen sannerligen skulle minska behovet av barnomsorg, medan vårdnadsbidrag skulle ställa till problem. Det skulle vara någonting negativt bl.a. av det skälet att man skulle få betala högre avgifter. Men Bengt Lindqvist har väl uppmärksammat att det borgerliga förslaget om vårdnadsbidrag kontra kostnaderna för barnomsorg kommer att vara neutralt gentemot föräldrarna. Meningen är ju att det man får i vårdnadsbidrag skall kunna tas ut i form av högre avgifter. I så fall kommer det för den enskilde familjen inte att innebära något annat än valfrihet. Nej, jag vill påstå att det är så att socialdemokraterna är rädda för att ge den valfrihet som vårdnadsbidraget och de andra förslag som de icke socialistiska partierna har framfört innebär. De är rädda för att människorna i så fall inte skulle välja det som socialdemokraterna vill att de skall välja. Därför får man inte heller någon valfrihet.
Herr talman! Bengt Lindqvist angav en stark ekonomi som en förutsättning för att vi skulle få en fungerande barnomsorg. Jag vet inte riktigt var vi står nu, men vi har ju haft en väldigt stark ekonomi. Inte var det väl speciellt mycket som gick till barnen av det. Det är snarare infrastruktur och andra satsningar av den typen som tagit den stora delen av kakan. Barnen har snarare fått mindre omsorg, framför allt av sina föräldrar. Jag förstår inte den solidaritet som Bengt Lindqvist talar om. Den räcker tydligen inte till alla grupper, i alla fall räcker den inte till för barndagvårdare. Dessa hör inte till den grupp som socialdemokraterna bryr sig om. De har inte rätt till barnomsorg för sina barn. Där är tydligen inte kvalitetsnormerna och antalet barn så väldigt viktiga som på dagis. Då kan man fråga sig: Vad är solidaritet värd om den inte genomsyrar hela samhället och om inte alla barn är lika värda, oavsett vem som tar hand om dem? Det är för barnens skull som vi har barnomsorg, inte för att upprätthålla ett system i samhället som vi kan skryta med när vi är ute och reser. Barnomsorg har vi för våra barns skull och för att de skall må bra. Under senare tid har vi märkt en ganska stor social utslagning bland ungdomar, och den har ökat. Jag är inte så alldeles säker på att vi är på rätt väg.

Herr talman! Låt mig säga att jag tyckte att Birgit Friggebos anförande och hennes replik var intressanta, inte så att jag håller med henne — det gör jag verkligen inte — om principerna för hur socialpolitiken bör bedrivas. Jag tyckte att hennes anförande innehöll mycket av en grund att stå på för en debatt. Jag tar gärna, Birgit Friggebo, den debatten var och när som helst där vi kan gå på djupet. Det tror jag är vad som behövs om man skall analysera föroch nackdelarna med vem som har ansvaret och hur långt samhällsansvaret skall sträcka sig. Min uppfattning är att alla de tre borgerliga partierna är oerhört dogmatiska, mer dogmatiska här i riksdagen än någonsin ute i landet där verkligheten tränger sig på. Det man driver är tesen att om bara marknadskrafterna fick större spelrum på olika sätt skulle vi lösa en del problem inom det sociala området. Herr talman! Jag har en djup erfarenhet på det personliga planet och som handikappolitiker: Marknadskrafterna löser icke sociala problem. För det krävs andra värden och andra incitament, om ni så vill, än pengar, spel och marknadens krafter. Det är väl detta som är sprängpunkten i debatten oss emellan. Olof Palme sade någonting i stil med att av privata vinstintressen präglade initiativ inte förmår att fördela nyttigheterna rättvist mellan människorna. Den uppfattningen har jag också. Jag vill gärna haka på det Birgit Friggebo sade. Jag tycker att marknadskrafterna hade sin chans i Sverige innan vi började bygga upp socialpolitiken. Vi kan ju se hur marknadskrafternas härjningar ställer till det i många andra länder i den industrialiserade delen av världen. Det är naturligtvis när vi kan tämja marknadskrafterna med gemensamma på demokratin grundade åtaganden som vi kan skapa ett värdigt, socialt samhälle. Där skiljer vi oss verkligen. Jag vill sedan ta upp några av de synpunkter som framfördes i replikrundan. Man kan ifrågasätta om inkomstbortfallsprincipen i föräldraförsäkringen gäller också andra delar av socialförsäkringssystemet. Den principen är generös och ger ekonomisk trygghet för människorna. Grundtanken är ju att om vi drabbas av sjukdom eller handikapp, vid ålderdom och om vi behöver ha ledighet, exempelvis för att vårda barn, skall vi kunna göra det utan ett bortfall av den inkomst som vi baserar vårt liv på. Detta är inkomstbortfallsprincipen. I den meningen är föräldraförsäkringen rättvis att den skapar trygghet, den trygghet som inget annat system skapar. Där framkommer svårigheter för dem som har låga inkomster. Det blir tryck på den med lägre inkomster att ta så att säga ledighet därför att det blir minsta inkomstbortfallet i ekonomin för familjen. Inkomstbortfallsprincipen i föräldraförsäkringen är därmed också en jämställdhetsfråga. Naturligtvis är inte planhushållning ett hinder för att nå full behovstäckningi barnomsorgen. Här kommer samma dogmatism fram igen. Hur plane rar vi barnomsorgen? Jo, vi försöker med alla medel att bygga ut barnomsorgen för att tillfredsställa de av föräldrarna uttryckta behoven i form av att man står i kö i kommunerna och att man uttrycker sina önskemål i en stor barnomsorgsundersökning. Det kan inte heller påstås att om vårdnadsbidraget hade funnits, skulle vi ha haft full behovstäckning. Det är ett fullständigt orimligt påstående. Det är naturligtvis så att om man hade sänkt statsbidraget till kommunerna för barnomsorg, skulle det ha ställt till utomordentligt stora svårigheter för kommunerna i det uppbyggnadsskede som kommunerna befinner sig i. Rundgången i systemet — där har Roland Larsson rätt — innebär för dem som utnyttjar barnomsorgen att man får pengarna i handen och sedan får man betala motsvarande pengar i en ökad barnomsorgsavgift. Det tillför inte föräldrarna någonting i sig. Det enda det gör är att det ställer till en våldsam osäkerhet om vem som skall ta det praktiska ansvaret för att bygga ut barnomsorgen. Dessutom är 41 kr. om dagen ingen vårdnadsersättning som utgör ett alternativ som ger människor valfrihet. Det har vi sagt många gånger, och det förtjänar att upprepas. Att det blir fler barn i barnomsorgen kan inte godtas som ursäkt för de svårigheter som vi har, sade Berith Eriksson. Jag tycker nog att man skall kunna erkänna att med så väsentligt annorlunda förutsättningar som kommunerna har är det inte så konstigt att många av dem hamnar i betydande svårigheter. Det finns exempel från år till år på att det inte går att förutse — i varje fall har det inte gått under senare tid — vart vi hamnar när det gäller uttryckta behov. Det betyder att kommunerna måste planera med kort varsel. Gång på gång har befolkningsexperterna hävdat att vi nu har nått ett mål och att ökningen inte skall bli lika dramatisk i fortsättningen. Till Sten Svensson om oron bland äldreomsorgspersonalen. Låt mig säga att min ambition är att lägga fram en proposition till riksdagen som riksdagen kan behandla under 1990. Jag tror att jag vid det här laget kan säga att vi inte klarar att lägga fram den här propositionen, så att den ligger på riksdagens bord före sommaren. Men den tidsplan som vi har gjort upp ligger fast, och jag arbetar hårt med att få fram de förslag som är möjliga att formulera, allt i syfte att hålla den utlovade tidsplanen. Jag hoppas att detta besked skall skingra något av den oro som finns.

Herr talman! Bengt Lindqvist anser att de borgerliga i kammaren är dogmatiska. Jag vill hålla öppet vem som är dogmatisk. Grundidén bakom våra anföranden — det vill jag bestämt understryka — ligger i frågan: Vem är det som skall bestämma, är det föräldrarna eller politikerna? Jag vidhåller att det måste vara föräldrarna som skall ha mera att säga till om. De skall bestämma om sin vardagssituation. Här försöker Bengt Lindqvist gömma föräldrarna bakom ordet marknadskrafter. Vi kan inte lämna över till marknadskrafterna, heter det. Vad är det för marknadskrafter? Är det några anonyma marknadskrafter som snurrar omkring i samhället? De där marknadskrafterna bör vi nog benämna med det rätta ordet: det är föräldrar och människor som är vårdbehövande. Det är de som utgör ”marknadskrafterna” och svarar för efterfrågan. Planhushållning, det är just vad det här handlar om. Bengt Lindqvist har ju själv sagt att planerna tyvärr inte passar till efterfrågan när det gäller barnomsorgen. Nej, så är det i en planekonomi. Man säger att så här många platser skall det delas ut, men med vår idé som grund, med vårnadsbidraget i botten som vi vill öka på, får människorna pengarna i handen. Och då blir det så många platser som behövs. Sedan till ordet solidaritet. Vad betyder det egentligen? Är det bara ett ord som man ibland använder för att fylla ut i debatten? Vad betyder ordet? Några får väldigt mycket av allmänna medel, medan andra får noll. De som har de lägsta lönerna får det minsta stödet när det gäller barnomsorgen och föräldraförsäkringen. Jag ställde en fråga: Varför skall man inte betala skatt efter försörjningsbörda? Det skulle i alla fall innebära solidaritet när det gäller barnfamiljer. Varför skall barnfamiljer beskattas lika mycket oberoende av hur många som skall leva på inkomsten och dessutom bli så oerhört beroende av bidrag som fallet är i dag. En familj låses ju helt ekonomiskt. Det går inte att fatta egna beslut, man kan inte öka sin inkomst, för då mister man bidraget. Jag vill faktiskt få ett svar på min fråga. Är det inte solidaritet med familjer med små barn, om man inför skatt efter försörjningsbörda, att det medges ett avdrag på kommunalskatten som gör att familjerna får mera pengar i sin hand, så att det blir ett större utrymme för egna beslut? Jag tycker alltså inte att man skall använda ordet solidaritet på det där vårdslösa sättet, när det i sammanhanget egentligen inte innebär någonting.
Herr talman! Det var illa att det som står i den avlämnade propositionsförteckningen inte längre gäller. Nu sade Bengt Lindqvist på en direkt fråga från mig att den proposition som aviserades till riksdagen i maj, på grundval av äldredelegationens förslag, inte läggs fram före sommaren. I gengäld har Bengt Lindqvist sagt att riksdagen skall kunna fatta beslut under 1990. För att detta skall bli möjligt gäller det verkligen att under sommaren och hösten vara ute i god tid. Jag beklagar förseningen, för i socialutskottet har vi planerat vår verksamhet med utgångspunkt i propositionsförteckningen. Men det är i varje fall ett besked om att det blir en proposition. Jag vill gärna ställa en följdfråga. Det ryktas att den finansiering som regeringen överväger kommer att drabba de privatpraktiserande läkarna. Nu vill jag ge Bengt Lindqvist chansen att dementera ryktet. Från vår sida skulle vi protestera mot ett sådant ingrepp. Bengt Lindqvist sade att de borgerliga partierna är dogmatiska, men det är ju så att de borgerliga partierna står för nytänkandet. De aviserar nya systemlösningar för att man skall komma till rätta med problemen med vårdköerna, som vi tidigare har talat om i den här debatten. Den tidigare socialministern, Sven Hulterström, som numera har ansvaret för sjukvården i Göteborg har vid en presskonferens i förra veckan sagt, som jag tidigare påpekade, att sjukhusen skall bli mer självständiga och kunna drivas som aktiebolag. Han har t.o.m. sagt att detta i förlängningen kan innebära helt fristående sjukhus med andra ägare än landstingen. Han ger alltså uttryck för nya tankar. Han har lyssnat på bl.a. de åsikter som de borgerliga partierna har anfört. Nu vill jag ge Bengt Lindqvist chansen att instämma i vad Sven Hulterström på dessa punkter har uttalat, så att Bengt Lindqvist själv kan visa att han inte är en dogmatiker. Annars har vi nog uppfattat honom som den mest rigida fundamentalisten bland socialdemokraterna, den som har sagt nej till alla privata alternativ inom både barnomsorg och vårdsektorn i övrigt.
Herr talman! Jag tackar för invitationen till en fördjupad debatt. Det är välkommet. Men Bengt Lindqvist ger ju inte mycket, utan säger att vi är dogmatiska och annat. Vilka är det som är dogmatiska? Är det inte de som står och stampar på samma fläck och säger att vad vi hittills har uppnått är precis som det skall vara i fortsättningen? Vi får släpa er fram till att acceptera olika former av förnyelse och alternativ. Bengt Lindqvist säger att det här inte stämmer med verkligheten ute i kommunerna. Jag vet inte om Bengt Lindqvist har varit ute i kommunerna och tittat. Jag har sett mängder av olika alternativ, både inom offentlig omsorg och inom privat omsorg. Jag vet precis hur det ser ut. Det finns en enorm frustration, inte minst bland kommunalpolitikerna, över bundenheten till regler och stordrift. Man skall vara både övergripande planerare och den som plockar fram pengarna. Dessutom skall man vara producent, anställa personal, ordna lokaler, osv. Vidare skall man vara medborgarens konsumentombudsman som övervakar verksamheten. Här har vi att göra med en flykt av politiker som inte orkar hantera systemet. Då säger Bengt Lindqvist att vi skall tämja marknadskrafterna. Vilka är marknadskrafter? Jo, det är svenska folket — löntagare, föräldrar och vårdtagare. De skall alltså tämjas. Bengt Lindqvist blandar ihop marknadskrafterna och tror att det rör sig om företagen. Företagen är bara producenter. De är också offer för marknadskrafterna, för om marknadskrafterna inte vill ha deras produkter eller tjänster åker de ut från marknaden. Vad vi här diskuterar är hur de viktiga delarna av svensk socialvård skall produceras. Fördela nyttigheter i meningen att möjliggöra för människor att efterfråga är vi helt överens om. Vi säger: Ge föräldrarna vårdnadsbidrag. Vi tilltror föräldrarna att själva kunna välja hur de skall använda pengarna. Ni misstror föräldrarna. Bengt Lindqvist säger mer eller mindre att folk inte kommer att använda pengarna till barnomsorgen, utan pengarna kommer att försvinna. Det tror jag inte ett ögonblick på. Nej, här behövs en omskolning av socialdemokratin. Det vore väl bra om ni någon gång kunde titta åt öster i stället för åt väster och syd. I hur många debatter har vi inte fått höra — Bengt Lindqvist sade det också i dag — att ”om vi ser oss runt om i världen där det finns kapitalister”? Men kan vi inte försöka se vilka effekter planekonomins totala kollaps i öst har haft? Kan vi inte försöka lära oss litet grand av mekanismerna för att förbättra här i Sverige för de människor som har det svårt?
Herr talman! När Bengt Lindqvist talade förra gången skulle jag på mitt lilla anteckningsblock skriva dogmatik. När jag efteråt läste vad jag hade skrivit stod det demagogi. från centerpartiet har påstått att vårt sociala trygghetssystem skall byggas upp på marknadskrafterna. Vi har hela tiden hävdat att samhället måste stå för garantin i det sociala trygghetssystemet. Vad vi talar om är att de tjänster av olika slag som vi behöver få gjorda inom det sociala trygghetssystemet också skall kunna produceras inom privata företag, parallellt med att kommuner, landsting och andra svarar för sådana tjänster; detta för att öka valfriheten. Vårdnadsbidraget, Bengt Lindqvist, handlar bl.a. om att även de 200 000-300 000 barn och deras familjer, som även efter en utbyggnad av barnomsorgen kommer att stå utanför systemet, skall få del av de resurser som samhället satsar på barnomsorgen. Det kallar jag solidaritet.

Herr talman! Jag vidhåller, Bengt Lindqvist, att kommunerna inte har tagit utbyggnadsbeslutet på allvar. Jag beklagar att det inte blev en lagstiftning 1985. Jag beklagar att man fortfarande inte tar till lagstiftning. Det är konstigt, tycker jag, att resultatet av att man haft korta planeringstider på grund av att det har fötts många barn, som Bengt Lindqvist säger, har blivit att kommunerna har tagit till åtgärder som gjort situationen värre än den skulle behöva vara. Jag vill också tala litet om att lyssna på människor, att lyssna på personalen, att lyssna på föräldrarna. Det är någonting som alla de borgerliga partierna har tagit upp här i dag. Jag vill påpeka att Svenska facklärarförbundet, som företräder personalen, har tagit mycket klar ställning för kommunal barnomsorg. Det har också tagit klar ställning för daghem och fritidshem. Enligt de undersökningar som har gjorts vill föräldrarna fortfarande ha kommunal barnomsorg.

Den privata barnomsorgen blir dyrare.
Herr talman! Statsrådet sade att man skulle göra en genomgång av problemkommunerna med målet att nå full behovstäckning. Då undrar jag: Vem talar om vad behovet är? Dagbarnvårdare är tydligen inte någon yrkeskår. Hur skall man kunna räkna bort deras barn när man tittar på full behovstäckning? Man vet kanske inte ens vilka mammor som blir anställda som kommunala dagbarnvårdare när barnomsorgen är fullt utbyggd. Jag tycker att det är mycket märkligt att det resonemanget kvarstår, att man inte kan få betalt om man tar ansvar för sina egna barn. Det tycks vara så även när det gäller ungdomar som har kommit på sned här i livet. Jag har stött på en grabb som hade det socialt trassligt. Kommunen jobbade länge för att hitta ett familjehem, men lyckades inte. Till slut sade en anhörig: Jag ställer upp och tar hand om grabben. Då kunde kommunen inte ställa upp med några pengar, för det passade inte in i det socialdemokratiska systemet att någon anhörig skulle vårda. Detta stämmer inte med solidariteten, som för mig är fråga om något mycket djupare än bara anställningsförhållanden.

Herr talman! Inledningsvis vill jag påminna om att socialutskottet kommer att ha ytterligare en familjepolitisk debatt under våren. Vi får anledning att återkomma till de här frågorna då. Men jag skall ta upp några av de synpunkter på familjepolitiken som har kommit fram här. Först vill jag vända mig till Birgit Friggebo. Jag glömde bort frågan om STIL och hemtjänsten. Jag betraktar det som mycket viktigt att ta upp detta problem, att öka den enskilda människans inflytande över den hjälp och den assistans han eller hon får. STIL-projektet var viktigt i det avseendet. Det var också de DHR-projekt som genomförts i samma anda. Nu har vi redan en hel del erfarenhet på området. Det jag försökte säga i Ekointervjun var att det också är viktigt att inom ramen för den kommunala verksamheten åstadkomma precis samma resultat, att ge kommunal hemtjänst på den enskildes villkor. Jag menar att det finns mycket som är viktigt att göra här. Det pågår för närvarande en dialog mellan några handikappförbund, handikapputredningen och oss i socialdepartementet om att sätta i gång ytterligare en omfattande utvecklingsverksamhet på det här området. Herr talman! Det var intressant att höra Ingrid Hemmingsson tala om solidaritet. Det var visst litet svårt att hitta något bra uttryck för vad det egentligen är, sett med moderata ögon. Till sist fastnade Ingrid Hemmingsson för att skatt efter försörjningsbörda var en solidaritetsfråga och upprepade sin fråga om detta till mig. Låt mig säga att vi har diskuterat just det området många gånger. För mig är det mycket en teknisk fråga om man skall förbättra den enskildes ekonomi via barnbidrag eller via skatteavdrag. Det är dock på det sättet att barnbidraget är mycket enkelt att administrera och fungerar alldeles utmärkt som det är. I samband med skatteavdraget finns en del problem. Dels blir det en stor byråkrati kring själva administrationen av ett sådant skatteavdrag, så att det utförs på ett just sätt, dels finns det grupper som har svårt att utnyttja fördelarna av själva avdraget i förhållande till sin egen inkomst. Det förekom också en fråga från Marianne Samuelsson om verkligen så mycket av den ekonomiska tillväxten har gått till barnen. Jag tycker faktiskt, Marianne Samuelsson, att man får svara ja på den frågan. Jag tycker att vi kan vara stolta i Sverige över att vi under slutet av 80-talet, som ett av de mycket få reformområden vi har kunnat prioritera under en besvärlig ekonomisk återhämtning, har satt barnen i centrum. Konkret kan det uttryckas i att barnomsorgen innebär en stegrad årlig kostnad med 1,5—-2 miljarder varje år för det antal nytillskjutna platser som kommunernas utbyggnad har inneburit i statsbidrag och kommunernas egna kostnader. Till det kommer också utbyggnaden av föräldraförsäkringen, som sammantaget, när vi når 18 månader, innebär att vi på årsbasis tillskjuter ytterligare 7 miljarder till småbarnsföräldrarna. Jag menar att detta är en historiskt sett mycket stor reform, och den har vi anledning att då och då lyfta fram. Det är ett försåtligt resonemang som Roland Larsson för, herr talman, när han kommer fram till slutsatsen att det kommer att finnas 200 000 barn som inte får del av barnomsorgen efter det att målet full behovstäckning har uppnåtts. För det första består riksdagsbeslutet — det deltog centern inte i — av olika delar som gällde olika sätt att nå fram till föräldrarna med förskoleverksamhet. Därför måste man räkna även den öppna förskolan och deltidsgrupperna. Gör man det når vi bra många fler när vi har uppnått full behovstäckning än dem som Roland Larsson nämnde. För det andra innebär ”full behovstäckning” just att de som vill ha barnomsorg för sina barn får det, Roland Larsson. Alltså skall det inte finnas några som inte får det men som vill ha det. Därmed är väl solidaritetsaspekten ute ur bilden. ”Full behovstäckning” är alltså att de som vill ha tillsyn och barnomsorg för sina barn får det. Birgit Friggebo och jag får väl fortsätta att diskutera vem som är mest dogmatisk. Jag håller fast vid att den linje hon pläderar för i socialpolitiken i sig är utomordentligt dogmatisk. Jag vill dessutom peka på att folkpartiet i barnomsorgsfrågan har uppträtt väldigt kluvet. Å ena sidan talar man om att det mesta naturligtvis skall ske i offentlig regi. Å andra sidan säger man att det är regeringen som är det största hindret för att vi skall nå full behovstäckning. Då tillmäts plötsligt de privata alternativen den helt avvgörande betydelsen för att nå full behovstäckning. Å ena sidan får vi ibland höra att vårdnadsbidraget medför möjligheter att stanna hemma — det hävdar framför allt moderater och centerpartister, men också folkpartister. Å andra sidan har vi här i kammaren hört Bengt Westerberg säga att vårdnadsbidraget inte alls är till för att stanna hemma — det är till för att öka valfriheten. Vilken är då valfriheten? Det är väl i så fall en valfrihet mellan olika alternativ som han menar. Det finns i den här debatten alltså en betydande kluvenhet från folkpartiets sida, ett betydande vankelmod i synen på både de privata alternativen och vårdnadsbidraget. Jag vill också gärna återgälda Birgit Friggebos rekommendation om litet omskolning: Jag tycker att Birgit Friggebo borde lära sig skillnaden mellan Sverige och Sovjetunionen, skillnaden mellan en demokrati, som vi verkligen försöker värna om och utveckla, och en gammal föråldrad diktatur. Låt oss alltså slippa den typen av jämförelser i fortsättningen. Berith Eriksson! Jag tycker också att vi skall lyssna på dem som arbetar inom barnomsorgen. Vi skall självfallet lägga föräldrarnas önskemål till grund för det vi gör. Jag vill hävda att det är just precis det vi gör genom kommunernas planering och genom den stora barnomsorgsundersökning som görs varje år och som har till enda syfte att kartlägga vad föräldrarna faktiskt vill ha. Men jag är också medveten om de mycket klara uttrycken från personalen för att fortsätta att bedriva barnomsorgen i kommunal regi. Jag har under alla mina år som familjeminister — och det är vid det här laget i alla fall fyra och ett halvt år — inte en enda gång uppvaktats av en personalgrupp som har krävt att få bilda eget. Det borde jag ha gjort, om situationen var sådan som de borgerliga beskriver den. Här kommer återigen dogmatismen fram, tycker jag. Vem talar om vilka behoven är, frågade Marianne Samulesson. Det menar jag alltså att föräldrarna skall göra. De skall uttrycka vilka behov de har, vilka former för stöd de vill ha på barnomsorgsområdet. Det är de formerna som det är vår uppgift att utveckla. Låt mig till sist, herr talman, säga att jag tycker att vi har mycket att göra inom barnomsorgen för att få den att fungera på föräldrarnas villkor. Vi måste föra en allmän diskussion om hur den offentliga verksamheten kan bli mer följsam i förhållande till människors önskemål. Vi har kommit en bra bit på väg i de utvecklingar som vi bl.a. ser inom barnomsorgen, med större utrymme för initiativ och ansvartagande från personalen lokalt. I barnomsorgen utvecklar vi också mer och mer det direkta, konkreta samarbetet med de föräldrar som berörs. Men här går att göra mer, och det är viktigt att det görs mer. Men till sist är ändå den viktigaste orättvisan köerna — då är vi där igen — och för att få bort dem krävs i första hand pengar, personal och lokaler, och det måste vi ställa upp med genom att prioritera denna viktiga verksamhet. Någon annan väg finns inte.

Herr talman! Det är egentligen ganska fantastiskt att Bengt Lindqvist inte kommer med någon proposition om äldreomsorgen i vår. Här står hela Vårdsverige handlingsförlamat och väntar på besked om hur jobbet skall läggas upp i framtiden, och så hukar regeringen på nytt! Handlingsförlamningen i regeringen ger naturligtvis en handlingsförlamning i hela landet. Det är föga trösterikt att regeringen ofta är handlingsförlamad. Det var också ett viktigt konstaterande att valfrihet i Bengt Lindqvists tappning bara innebär valfrihet för dem som väljer den socialistiska modellen. Nu vill jag övergå till sjukvårdsproblematiken igen. Trots att sjukvården i Sverige är bland de dyraste i världen är jag oroad för framtiden. Landstingen är väldigt illa ute. Bara för ett par år sedan hade landstingen 20 miljarder kronor i reserven. I dag har man 2 miljarder kronor i skulder. Trots försök att rädda budgetsituationen går landstingen med 6 miljarder kronor i förlust. Det bäddar för en kraschlandning. Det är en tidsinställd bomb som vi har framför oss när det gäller landstingens ekonomi. Visst kan det vara okej att avskaffa reserver om man strukturanpassar under tiden, men det har man inte gjort. Kostymen är fortfarande ohållbart stor. Nästa steg — det ser vi redan — blir krisåtgärder som sålda och återhyrda sjukhus, men om några år hjälper inte heller det. Man skjuter katastrofen framför sig, och det håller inte i det långa loppet. Samtidigt är sjukförsäkringen i kris, och trots en av Bo Holmberg som god karakteriserad sjukvård är vi sjukare än någonsin och sjukare än i andra länder i Europa. Sjukvården drabbas hårt på flera olika sätt. Inom sjukvården är läkarna borta 10 dagar, sjuksköterskorna 20 dagar, vårdbiträdena 40 dagar och städerskorna 60 dagar om året. Det kostar också pengar. Produktiviteten i den svenska sjukvården har enligt flera studier halverats sedan 1970, och samtidigt har personalen fördubblats, vilket kan liknas vid ett nollsummespel, men ett nollsummespel som är dyrbart. Köerna är långa — det har vitsordats — till höftleds-, ögonoch hjärtoperationer. Samtidigt bygger Landstingsförbundet för skattepengar på Söder ett palats, som är så dyrt att bara kostnaden för huset skulle räcka till att avskaffa hjärtoperationskön tre gånger om! Vårdköerna är av två slag. Det finns köer till äldrevården. Det beror på ett stelbent system där alternativ aldrig har tillåtits och knappast existerat. Det andra slaget är prevalensköerna — sådana är köerna till hjärt-, höftledsoch ögonoperationer. När ny teknik kommer är det stora mängder människor som inte har kunnat få hjälp tidigare som ställer sig i kö. Det måste man klara av genom att hitta okonventionella lösningar. Man måste få folk som kan hantera de här problemen att jobba på övertid. Försöken att bygga upp en vårdapparat som är lämpad för hela denna kö leder till att vi får överkapacitet längre fram, och det är ohållbart. Missnöjet med omhändertagandet stiger också i patientenkäterna. Själv känner jag av egen erfarenhet alltför väl till den rena skära nöd man upplever när svårt vårdbehövande på akutintagen tvingas hem igen därför att det inte finns vårdplatser. Det ståprov som tillämpas som kriterium för intagning på sjukhus kan vi inte fortsätta att uppehålla. Svängdörrspatienter är alldeles för vanliga i svensk sjukvård. Den socialdemokratiska handlingsförlamningen har drabbat sjukvården hårt och vi är inne på en farlig väg. Pengarna rinner mellan fingrarna. Man saknar framtidsvisioner när den gamla modellen går mot sammanbrott. Sverige är ett litet land. Det finns bara en åsikt i taget. På 1960-talet skulle länsdelssjukhusen rädda oss från sjukdom och död. På 1980-talet var det primärvården och på 1990-talet kommer det att bli den högspecialiserade vården. Vi ser redan på köerna att det är här man kommer att få göra insatserna. Men ingendera löser grundproblemet. Vi måste gå tillbaka till väsentligheterna. Väsentligheterna i sjukvården är inte organisationer utan det är patienterna. De svårast sjuka behöver vården först. Patienterna måste få bestämma över sjukvårdens resurser på nytt, inte politikerna. Patienterna bör få välja vårdgivare själva med sina egna försäkringspengar. Då behöver vi inte en massa budgetstyrande landstingspolitiker, utan då får vårdcentraler, privatpraktiker och sjukhus konkurrera. Man kan skapa ett köpar-säljar-förhållande. De som är bäst och billigast får patienterna, och de andra får skärpa sig. Då får man dynamik i verksamheten. Det finns många tekniska lösningar på det: HMO-system, PPO-system, DRG-system. Ute i världen söker man överallt efter nya alternativ till det gamla stelbenta systemet. Alla de här systemen har sina brister, men de har framför allt fördelar. Bristerna kan hanteras. Grunden för att få en bättre sjukvård måste vara en individuell sjukvårdsförsäkring så att patienten återigen får bestämma vilken vård han själv behöver. Det här behövs snabbt. Det är inte många år kvar innan landstingen är så nödlidande att hjälpen är ouppnåelig. Personalen som är den viktigaste resursen — det har sagts här ofta — far illa. Det är personalen, inte politikerna, som upplever det svenska systemets otillräcklighet och som får stå till svars gentemot de nödlidande patienterna. De når inte politikerna i landstingshuset. Den hjälp landstingen behöver är egentligen modet att avskaffa sig själva. Trots allt är det patienterna och inte politikerna som bäst kan avgöra vilka behov man har. Titta på hur det är ute i Europa. I Danmark finns det inte en offentlig vårdcentral så långt ögat når. Man klarar sig alldeles utmärkt där. I Västtyskland är både läkarbesök, sjukhusvård och glasögon fria. Statsrådet Gradin meddelade i utrikesutskottet att om vi går in i EG blir mycket annorlunda men allting bättre. Det ligger faktiskt ganska mycket i det. Vi har inte längre monopol på Europas bästa sjukvård, men den dyraste. Den svenska modellen var fel på det här området också. Ambitionen var stor. Men svensk sjukvård är producentorienterad, inte konsumentorienterad. Där ligger sjukvårdens grundproblem.

Herr talman! Det var ett glädjande besked moderaterna gav i denna kammare i dag när de tillkännagav att de skulle stödja reservation nr 12, som innebär ett ökat anslag till rättsläkarverksamheten. När jag anmälde mig till denna debatt var anledningen den bedrövliga behandling som rättsläkarstationerna fått i socialutskottets betänkande. Nu löser sig den ekonomiska krisen denna gång. Jag vill dock innan jag går in på det området bemöta Daniel Tarschys, som i sitt inledningsanförande angrep centerpartiet för bl.a. vårt förslag till en ny grundpension. Vi hade inte finansierat förslaget, och det var inte grundtryggheten som var det viktigaste enligt honom. Vi har från centerns sida presenterat ett enkelt obyråkratiskt pensionssystem, som innebär att KBT och pensionstillskottet, de särskilda skattereglerna och folkpensionen samordnas. Alla som fått information om systemet tycker att det verkar värt att satsa på. Vi har inte fört fram förslaget annat än som ett diskussionsförslag. Pensionsberedningen behandlar det för närvarande, och jag är helt övertygad om att vi kommer att finansiera det lika väl som vi finansierar alla andra reformer. Rättvisa och grundtrygghet skapar förutsättningar för många äldre att gå ut i arbetslivet om de så önskar. Det ökar också skatteintäkterna i positiv riktning. Rättsläkarstationerna har under de senaste åren behandlats mycket snålt från regeringens sida. De enskilda stationerna har relativt liten personalstat; i genomsnitt cirka tio befattningshavare, varav ofta två till fyra är läkare. De är därför mycket sårbara vid sjukdom eller annan frånvaro. Staten har som huvudman lyckats förstöra rekryteringen av nya rättsmedicinare. Detta har skett genom att man har förhalat beslutet om huvudmannaskapsförändringar så länge att verksamheten har fått stora svårigheter att utföra de arbetsuppgifter den enligt lagen skall utföra. Det har skett genom de alltför små anslagen. 1988 försökte socialstyrelsen följa socialdepartementets råd att spara i verksamheten. Om det hade lyckats skulle det ha inneburit den definitiva dödsstöten mot verksamheten. Det är ren skandal att detta ännu inte har blivit en insikt hos regeringspartiet. Socialstyrelsen beskrev i sin anslagsframställning för rättsmedicinen de svårigheter hela verksamheten befinner sig i. Man kan nästan tro att socialdepartementet inte ens öppnat och läst den. Hade man gjort det hade man inte kunnat skära ner anslaget med 5 milj.kr. Det enda sättet att spara så mycket pengar är att lägga ner en enhet. Men det beslutet vill departementet inte ta. I stället sticker man som strutsen ner huvudet i sanden och tror att det skall fungera ändå, utan pengar. I fjol insåg socialutskottet att det fanns stora problem med verksamheten. Man tillstyrkte då min motion med ett beslut om en förstärkning av ekonomin. De pengarna räddade för stunden den pågående verksamheten. Men de räckte inte till för att täcka alla de krav som rimligen borde tillgodoses. Rättsläkarna i vårt land utför betydligt fler obduktioner per läkare än vad som kan anses vara det normala och jämfört vad som sker i andra länder. Vid rättsläkarstationen i Umeå t.ex. är förutsättningarna för de där verksamma läkarna att ta ut lagstadgad ledighet små. Utrustningen i obduktionssalarna bygger ofta på personalens egen uppfinningsrikedom. Tunga lyft och dålig arbetsmiljö med ryggskador som följd är vanliga. I Umeåregionen utförs redan i dag ett stort antal obduktioner ute i regionen på de olika länslasaretten. Därför innebär denna nya möjlighet, som departementet hänvisar till, inte någon större avlastning. Skulle arbetsbördan bli normal innebär det att det inte kan handla om några besparingar. I Solna, liksom på de andra rättsläkarstationerna, är bristen på personal och de svårigheter som finns att nyrekrytera personal, främst läkare, ett så påtagligt problem att det bygger på den kvarvarande personalens välvilja att verksamheten fungerar. Statens arbetsgivarverk gjorde vid framräkningen av underlag för lönekostnader för budgetåret 1988/89 ett räknefel på 725 000 kr. för läkarlöner. Socialstyrelsen begärde då i en skrivelse att det skulle rättas till. Så gjordes inte. Det medförde att underskottet fick täckas av det ordinarie anslaget. Det här hänger fortfarande med. När man som jag följt behandlingen av rättsläkarstationerna ett antal år, förvånas man över att det över huvud taget finns personal som står ut med den ryckighet i planeringen det handlar om, med den brist på stöd som socialdepartementet visat och med de alltmer ökade kraven på rättstrygghet i samband med våldsbrott. Om det varit så att antalet våldsbrott minskat, kunde verksamheten kanske med nuvarande personaltillgång få rimliga arbetstider. Men som alla känner till minskar inte våldsbrotten. Tvärtom, de ökar för varje år. Med nuvarande arbetsbelastning tar det också lång tid i anspråk att få utlåtanden klara. Bouppteckningar får vänta och begravningar skjutas på framtiden. Den ovisshet de anhöriga befinner sig i kan man bara föreställa sig i sådana situationer. Jag vill gärna fråga företrädare för regeringspartiet: Hur tänker man lösa huvudmannafrågan? Hur tänker man lösa rekryteringen till stationerna? Hur tänker man klara de problem som finns med lokalerna ute på rättsläkarstationerna? Ni har inte löst det med nya obduktionsregler. Tänker ni kanske tumma på rättssäkerheten? Jag yrkar med detta bifall till reservation nr 12 i socialutskottets betänkande.

Värderade talman! I syfte att förstärka socialstyrelsens tillsyn inom hälsooch sjukvården föreslogs i propositionen att det skulle inrättas regionala till synsenheter på högst sex orter. I en motion har Ingrid Ronne-Björkqvist och jag föreslagit att en sådan enhet för Linköping-Göteborgsregionen skall placeras i Jönköping i stället för i Göteborg, som regeringen föreslagit. Vårt förslag har märkligt nog inte gillats av utskottets majoritet, och därför har Ingrid Ronne-Björkqvist fullföljt ärendet i reservation 11, där hon konstaterar att såväl geografiska som kommunikationsmässiga, ekonomiska och rekryteringsmässiga skäl talar för att tillsynsenheten för Linköping-Göteborgsregionen placeras i Jönköping. Värderade talman! Jag yrkar bifall till denna reservation.
Herr talman! Vi har här i kammaren i dag ägnat ganska lång tid åt att diskutera den utbyggda föräldraförsäkringen. Nu har Bengt Lindqvist gått, men han har ju talat sig varm för nyttan med denna försäkring och nödvändigheten av att den byggs ut. Den frågan skulle ha debatterats i morgon, men vad jag förstår har den tagits bort från föredragningslistan. Har det trots Bengt Lindqvists försvar för föräldraförsäkringen skett någon förändring i regeringens syn på den? Jag undrar om någon av socialdemokraterna här i kammaren kan svara på den frågan, för det är litet underligt att man först talar sig varm för en sak och vi några minuter senare får höra att den har tagits bort från föredragningslistan.

Fru talman! En del säger att 60-talet var kvinnornas årtionde i vuxenutbildningen, med tonvikt på den s.k. begåvningsreserven, och att 70-talet i hög grad var de lågutbildades årtionde. Under 90-talet måste vi möta invandrarnas utbildningsbehov. Nu skall jag i dagens debatt inte uppehålla mig vid invandrarnas utbildningsbehov, eftersom vi senare i vår kommer att debattera detta. Däremot är jag övertygad om att det på 90-talet inte bara kommer att handla om invandrarnas utbildningsbehov, utan i hög grad kommer vuxenutbildning på olika nivåer och fortbildning att spela en alltmer framträdande roll inom utbildningsväsendet. En huvuduppgift för vuxenutbildningen är att minska bildningsoch utbildningsskillnader mellan olika medborgare. Den som i sin ungdom inte fått 107 möjlighet att tillägna sig kunskaper och färdigheter motsvarande dagens obligatoriska skola skall ha den möjligheten i vuxen ålder. Vuxenutbildningen skall höja den allmänna kunskapsnivån och stärka människors möjligheter i arbetsliv och samhälle. Vi upplever i dag ett samhälle i förändring. Vi övergår alltmer från varuproduktion till tjänsteproduktion. Den kunskapsintensiva och tjänsteproducerande delen av arbetsmarknaden har vuxit snabbare än den varuproducerande. Det är inte bara i riksdagen som elektronik och datorer kommer in i allt fler processer. Det behöver inte betyda att andelen arbetande i industriell produktion kommer att öka, däremot måste de som arbetar där kunna klara fler avancerade uppgifter. Det kommer att krävas flexibla lösningar för att klara fortbildning och omskolning av arbetskraften. Samtidigt måste vi tillvarata de resurser och kunskaper som den äldre arbetskraften besitter. I morgondagens arbetsliv måste man ha breda baskunskaper, vara rörlig på arbetsplatsen och kunna klara flera olika arbetsmoment. Över huvud taget kommer kraven på kunskap inom många områden såväl i arbetsliv som i samhälle att öka. Arbetslivets nya villkor kräver inte bara goda basfärdigheter utan också bredare kunskaper av kulturell, teknisk och naturvetenskaplig karaktär. Det ökade internationella samarbetet leder också till att det blir allt viktigare att ha goda språkkunskaper. Jag tänker närmast på den snabba utvecklingen inom EG, men också på utvecklingen i Östeuropa där de kommunistiska diktaturerna faller som käglor. Därför måste det finnas möjligheter att efter eget intresse och egna planer välja utbildning för att öka sina kunskaper och möjligheter i arbetslivet. Det gäller framför allt för dem som saknar möjligheter till utbildning i arbetet. Det är viktigt att utbildningen motsvarar de krav på kvalitet som man har rätt att ställa med tanke på de uppoffringar som görs av den enskilde. Fru talman! Arbetsmarknaden på 90-talet kommer att efterfråga personer med en bra och framför allt en aktuell utbildning. Eftersom antalet ungdomar minskar kan inte detta behov tillgodoses enbart genom dem som lämnar ungdomsskolan. Kvinnorna kommer heller inte att i framtiden i samma utsträckning som tidigare svara för ett tillskott av arbetskraft, eftersom de redan i stor omfattning har yrkesarbete. Ökad kompetens i arbetslivet måste därför också åstadkommas genom vidareoch fortbildning av arbetskraften. Dessa utbildningsbehov kommer säkerligen till stor del att tillgodoses genom intern utbildning och uppdragsutbildning. Här kommer komvux, AMU, högskolan, folkhögskolan och studieförbunden att göra viktiga insatser. De förändringar som sker i produktionen inom företag och förvaltningar medför att utbildningssystemets organisation, arbetssätt och innehåll måste ändras. I framtiden behövs en vuxenutbildning av både allmän och kompetensgivande karaktär. Det måste finnas utbildning som kan ge såväl bredd som fördjupning och kvalitet. Vuxenutbildning förekommer i dag i många olika former: kommunal vuxenutbildning, studieförbund, folkhögskola, AMU, högskola och personalutbildning. Det kan ifrågasättas om dagens utbildningsformer är de mest lämpade för att möta det framtida behovet av vuxenutbildning. Det är inte själv klart att nuvarande organisation och rollfördelning är den bästa för framtiden. Därtill råder det oklarheter inom och mellan det allmänna utbildningsväsendet och det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. Som jag tidigare har sagt kommer det att ske stora förändringar inom detta område. Det krävs därför en mera ingående analys av kunskapssyn, bildningsideal, vilka ämnen som bör komma i centrum och vilka krav vi skall ställa på den framtida vuxenutbildningen etc. Mot den bakgrund som jag här har tecknat anser vi moderater att det är viktigt att man klarar ut gränsdragningen, rollfördelningen och möjligheten till samordning mellan de olika anordnarna. Därför har vi krävt att man tillsätter en utredning med uppdrag att analysera hur samtliga anordnare av vuxenutbildning bättre skall kunna samordna och anpassa sin verksamhet till det framtida behovet. Detta yrkande avstyrks dess värre av majoriteten med motiveringen att skolöverstyrelsen skall göra en fördjupad anslagsframställan 1991 94 och att regeringen avser att lägga fram en proposition om den framtida vuxenutbildningen. Principiellt anser jag att det är felaktigt att skolöverstyrelsen analyserar sin egen verksamhet. För att man kunna komma till rätta med landets ekonomiska problem måste det bl.a. till besparingar i den offentliga sektorn. Det är också nödvändigt att sänka världens högsta skattetryck. Vi anser att grundutbildning för vuxna och möjligheter för alla att skaffa sig grundskolekompetens bör prioriteras inom den kommunala vuxenutbildningen. Samtidigt måste komvux organiseras så flexibelt att man kan möta morgondagens krav. Undervisningen i ungdomsskolan bör så långt som möjligt undgå besparingar. En omdisponering av resurserna för vuxenutbildning blir därför av finansiella skäl nödvändig. Vi föreslår en besparing på anslaget till komvux med 75 milj.kr. Jag beklagar att utskottet inte tillstyrkt vårt yrkande om omfördelning mellan kommunramarna. Med ett friare system skapar vi förutsättningar för ett mer ändamålsenligt utnyttjande av våra resurser. Vi föreslår även besparingar på anslaget till studieförbunden, besparingar som uppgår till 175 milj.kr. I detta sammanhang vill jag erinra om att de besparingar som vi föreslår skall användas till skattesänkningar. Med mer pengar i plånboken kan den enskilde själv bestämma vad han eller hon vill lägga sina pengar på. Samtidigt som vi gör besparingar på anslaget till studieförbunden vill jag också understryka vikten av att bidragsgivningen utformas så, att den ger studieförbunden största möjliga frihet att själva utforma sin verksamhet och att studieförbunden får jämförbara arbetsvillkor. Studieförbunden har i dag möjlighet att arrangera cirklar där varje sammankomst innehåller fyra studietimmar. Denna möjlighet är dock begränsad genom att inte alla sammankomster i en enskild cirkel får ha denna längd. En sådan begränsning fyller enligt vår mening ingen funktion. I stället förhindras en ur pedagogisk synvinkel ändamålsenlig organisation av vissa verksamheter. Vi föreslår att studieförbunden får rätt att organisera sammankomster om fyra timmar så länge som verksamheten ryms inom den ekonomiska ram som riksdagen beslutar. Statsbidraget till kursplanebundna universitetscirklar är avskaffat sedan den 1 juli 1983. Dessa studiecirklar fungerade på ett utmärkt sätt som spri dare av akademisk bildning och utbildning. Därför föreslår vi att kursplanebundna universitetscirklar återigen skall bli berättigade till statsbidrag. Studieförbunden erhåller bidrag från statens kulturråd för att genomföra kulturarrangemang. Det nuvarande systemet är kostnadsdrivande på ett olyckligt sätt. Det beror på att bidraget fördelas mellan studieförbunden i relation till redovisade kostnader. Stödets utformning bör därför förändras. Om varje studieförbund i stället tilldelas en kostnadsram inom vilken det självständigt fick utforma sin verksamhet och besluta om vilka områden som man ville satsa på, skulle mycket vara vunnet. I reservation 31 tar vi upp reglerna för bidragsberäkning till folkhögskolorna. Det nuvarande statsbidraget utgår med samma belopp per elevvecka, oavsett hur långa eller korta kurserna är. Det är därför mycket lönsamt att anordna många korta kurser, vilket oftast sker i samarbete med en facklig organisation eller ett studieförbund, där statsoch landstingsbidrag tillsammans med deltagaravgifter ger skolan en ansenlig vinst. Flertalet av dessa kurser är två till tre dagar långa. Att statsbidrag skall utgå ograverat till sådana kortkurser måste starkt ifrågasättas, när de folkhögskolor som efter bästa förmåga söker följa folkhögskoleförordningens bestämmelser om långa, allmänna kurser tvingas driva verksamheten med underskott. Vi föreslår, för att skapa en större rättvisa mellan skolorna, att man minskar statsbidraget till kurser som pågår mindre än en vecka. Det är glädjande att vi blev överens i utskottet och därmed skapade förutsättningar för folkhögskolorna att även i framtiden ta emot studerande från de nordiska länderna. Däremot är jag besviken på att vi inte kunde komma överens om att Sverige skulle ta ett initiativ till att, exempelvis genom Nordiska rådets försorg, ordna ett ”clearingsystem” mellan de nordiska länderna och därmed öka möjligheten för svenska elever att studera i ett annat nordiskt land. När det till slut gäller statsbidraget till central kursverksamhet anser vi att de organisationer som får bidrag själva bör svara för sina kostnader. Vi kan inte finna några skäl till att staten skall finansiera denna verksamhet, och därför föreslår vi en besparing på detta anslag med 41,4 milj.kr. Med det anförda yrkar jag bifall till de reservationer där moderata företrädare deltagit.

Värderade talman! Sedan urminnes tider har det varit så, att den unga generationen har lärt av den äldre. Utbildningsklyftan har funnits mellan barnens och de vuxnas erfarenhet. Den äldre generationen kände ansvar för att överbrygga den klyftan. Vi vet hur barnen studerade föräldrarnas arbete och därigenom lärde sig deras yrke. Det är alltså ganska naturligt att många yrken genom århundradena har gått från föräldrar till barn. Kunskapen fanns hos de äldre. Det var sällsynt att de unga kunde mer än de äldre. För snart 150 år sedan kom den svenska folkskolan till. Den var ett uttryck för den äldre generationens ansvar för en organiserad studiegång för barnen, men också uttryck för den svenska statens ambition att höja kunskapsnivån för hela nationen. Alltsedan dess har vi svenskar varit stolta och glada över att vi kunnat utveckla ungdomsskolan mer och mer. Nu går nästan alla svenska ungdomar i skola åtminstone elva år. Många av barnen som för 150 år sedan gick i den svenska folkskolan kom varje dag hem med kunskaper som var nya inte bara för dem, utan också för hela familjen. Många föräldrar fick erfara att deras barn var de första i släkten som lärde sig läsa. Barnens läskunnighet blev en stor tillgång i familjen, men den var också ett problem. Det uppstod en utbildningsklyfta av nytt slag i det svenska samhället. Tidigare hade klyftan alltid inneburit att de unga försökte nå de vuxnas kunskap. Nu blev det de vuxna som saknade den unga generationens nyvunna kunskap. På den vägen är det. Allteftersom ungdomskolan utvecklats har de äldre generationerna nödgats konstatera att de inte ”hänger med”. Värderade talman! Därför är vuxenutbildningen så oerhört viktig. Därför skall vi visa vårt ansvar för de vuxna grupper som längtar efter att ”läsa i fatt” på områden som känns viktiga. I regeringens budgetproposition kan vi läsa att regeringen räknar med att 1991 presentera ett program för vuxenutbildningen ”på kort och lång sikt”, som det står. Det är bra. Folkpartiet skall med entusiasm delta i ett utvecklingsarbete för en allt bättre vuxenutbildning. Inför besluten med anknytning till det nu aktuella betänkandet från utbildningsutskottet skall jag kommentera några punkter. I reservation nr 4 föreslår folkpartiet några ändringar av anslaget till komvux — kommunal utbildning för vuxna. Vi anser att särvux skall få större resurser. Särvux skall ge vuxna psykiskt utvecklingsstörda möjlighet att skaffa sig kunskaper som motsvarar dem som ges i grundsärskolan. Folkpartiet tycker att det är mycket viktigt att vi ger de psykiskt utvecklinggsstörda så stora chanser till studier som möjligt. Den gruppen hamnar lätt i ”det glömda Sverige”. Därför föreslår vi i reservationen att ytterligare 30 milj.kr. tillförs särvux, så att ytterligare ca 100 000 undervisningstimmar kan användas där. Samtidigt vill vi spara 9 milj.kr. på komvux ”vanliga” gymnasieskolekurser. De pengarna vill vi i stället använda för insatser inom folkhögskolan, vilket framgår av andra reservationer. Värderade talman! I reservation 7 föreslår folkpartiet att kommunerna själva skall få avgöra hur stor andel av komvuxresurserna som skall användas för teoretiska resp. yrkesinriktade kurser på gymnasienivå. Regeringen och utskottets majoritet tycks anse att länskolnämnderna är bäst på att göra den fördelningen. Folkpartiet anser att varje kommun själv är bäst på att planera sin egen komvux. Folkpartiet har i flera år föreslagit att riksdagen skall låta ett antal kommuner pröva friare former för uppsökande verksamhet och för finansiering av komvuxkurserna. Reservation nr 8 handlar om det. Tyvärr får vi inte stöd för det från något annat parti i riksdagen. Jag tycker att det är märkligt att man inte vågar satsa ens på litet försöksverksamhet. Värderade talman! Just den dag det här betänkandet var uppsatt till debatt i kammaren fick vi i vår post information från Folkbildningsförbundet som är samarbetsorgan för bl.a. alla studieförbunden. Det arbete som bedrivs under Folkbildningsförbundets ”paraply” har stor betydelse för att ge vuxna möjlighet till studier och till utbyte av erfarenhet. Jag skall visa en orättvisa när det gäller statens bidrag till komvux och studieförbund. Regeringen får i budgetpropositionen bära den kommunala vuxenutbildningens kostnadsökningar orsakade av löneförhandlingarna. Statens bidrag till kommunal vuxenutbildning uppräknas med närmare 34 Yo — trots att inga reformer ingår i förslaget. Studieförbunden är utsatta för samma kostnadsutveckling som den kommunala vuxenutbildningen. Regeringen finner dock inte anledning att kompensera detta med mer än en ca 4-procentig ökning av statsbidraget. Vi anser att detta är ett svek mot studieförbunden med tanke på att dessa föregående år lojalt ställde sig bakom beslutet om fast ram under en treårsperiod för de s.k högschablontimmarna. Förhoppningen var att denna begränsning av timantalet skulle ge utrymme för att anpassa statsbidraget till utvecklingen av konsumentprisindex. Medan kommunal vuxenutbildning får full täckning för avtalsförhandlingarnas följder förväntas studieförbunden finansiera sina ökade kostnader genom deltagarnas avgifter. Det är ett direkt hot mot folkbildningens insatser för betalningssvaga och eftersatta grupper. Det är viktigt att folkbildningsorganisationernas utbud kan erbjudas alla — inte bara dem som har råd att betala höga deltagaravgifter. Om detta skall bli möjligt måste det bli bättre balans mellan anslagen till den kommunala vuxenutbildningen och bidragen till studieförbunden. Värderade talman! Jag skall uppehålla mig litet vid fördelningen av bidragen till verksamheten för handikappade. Det är egentligen inte någon stor andel av statens anslag till studieförbunden — 22,5 milj.kr. — men jag utnyttjar den här anslagsfördelningen som ”symbol” för en fördelningsmetod som jag ogillar. Jag tycker att de här pengarna alltför mycket fördelas efter resp. studieförbunds medlemsorganisationer bland handikapporganisationerna, och för litet efter den verksamhet som bedrivs bland handikappade. Man får t.o.m. den uppfattningen att fördelningsprinciperna är konstruerade för att gynna det studieförbund som står närmast det socialdemokratiska partiet, nämligen ABF. Jag vet att det är mycket irriterande för mina vänner bland socialdemokraterna att höra mig säga detta, men jag tycker att det är viktigt att påpeka sådana här tendenser. Annars skulle ju socialdemokraterna kunna tro att även vi andra tycker att det är självklart att grupper som står nära socialdemokraterna skall gynnas speciellt. Ett studieförbund, Studieförbundet Vuxenskolan, har ca 60 96 av samtliga studieförbunds verksamhet bland handikappade. De övriga 10 studieförbunden delar på de återstående 40 76. När särskilda statsbidrag till studieförbundens verksamhet bland handikappade skall fördelas, går ändå ca 50 90 till ABF. Man säger att ABF har så många medlemsorganisationer bland handikapporganisationerna och att ABF därför måste utveckla så mycket mer material och ordna så mycket annat för de handikappades tillgång till studier. Enligt socialdemokrater, kommunister och miljöpartister i utbildningsutskottet måste därför ABF ha mer pengar i förhållande till andra studieförbund, trots att ABF bara har en liten del av den totala verksamheten för handikappade. Varje objektiv betraktare ställer sig frågande inför detta. Endast socialdemokrater — och i viss mån kommunister och miljöpartister — tycker att detta är rättvist, med socialdemokraternas mått mätt. Nog borde ni socialdemokrater förstå att vi åtminstone markerar vårt missnöje. Värderade talman! Kort om folkhögskolorna. Folkpartiet anser att det har varit fel att nytillkomna folkhögskolors verksamhet finansieras genom att övriga folkhögskolors resurser minskas. Folkhögskolorna skulle behöva ca 7 milj.kr. ytterligare för att få tillbaka det de fått lämna ifrån sig till nyligen startade folkhögskolor. Folkpartiet föreslår i reservation 28 tillsammans med centern och vänsterpartiet kommunisterna att anslaget till folkhögskolorna skall ökas med det beloppet. Vi gläder oss åt att utbildningsutskottet nu föreslår att 2 milj.kr. skall anslås för att svenska folkhögskolor skall kunna ta emot elever från de övriga nordiska länderna. Värderade talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer där folkpartister hör till reservanterna.